Herr talman! Moderata samlingspartiet har i en partimotion begärt att riksdagen skall klargöra att kunskapsmålet skall ges prioritet framför andra uppgifter som pålagts skolan. Oskuldsfullt trodde vi att ett sådant motionsyrkande faktiskt skulle kunna vinna allmän anslutning. Döm om vår förvåning när det nu visar sig att i riksdagens utbildningsutskott moderaterna är ensamma om att hävda motionens kunskapskrav! Bakom allt det högstämda tal om kunskapernas betydelse som inte minst socialdemokraterna hängett sig åt det senaste året fanns alltså mycket litet när korten synades. Skolans viktigaste uppgift är tydligen inte framför allt annat att förmedla kunskaper och färdigheter. Skolans uppgift är litet av varje, där det ena inte är viktigare än det andra. Den tvehågsenhet utskottsmajoriteten visar inför elevers och föräldrars krav på en utbildning som håller som stimulans till personlig utveckling och för ett kvalificerat yrkesliv kan inte undgå att få negativa konsekvenser. Herr talman! Lärare och elever kan vittna om hur skolan pålagts den ena i och för sig angelägna sidouppgiften efter den andra. Samtidigt har undervisningsuppgiften försvårats genom politiskt betingade begränsningar i fråga om anpassningsmöjligheterna till varje elevs personliga behov. Dogmatism står i vägen för en utbildning som ger varje elev ett fullgott kunnande. Skolan måste få en chans att koncentrera arbetet på den kunskapsförmed väsendet gemensamma frågor väsendet gemensamma frågor ling den är till för. Den personliga inriktningen av undervisningen får inte blockeras av jämlikhetseller ens jämställdhetsskäl. Att hävda denna ståndpunkt, herr talman, innebär inte att man uppfattar andra av skolans arbetsuppgifter än kunskapsförmedlingen som oväsentliga. Däremot innebär det att man inte tvekar att ge dem som arbetar i skolan stöd att avstå från sådant som i tidshänseende eller på annat sätt menligt inverkar på skolarbetets kvalitet. Det innebär också — som Birgitta Rydle senare kommer att utveckla — att man inte låter i och för sig felaktiga könsroller stå i vägen för de tillval eleverna önskar på grundskolans högstadium. När andra partier vägrar att godta att också tillval som riskerar att leda till en ojämn könsfördelning faktiskt måste få organiseras, om eleverna vill ha dem, tar man ställning mot kunskapsförmedlingen när denna kolliderar med andra ambitioner. Herr talman! Skolan skall till alla elever förmedla en god basutbildning. Läsa, skriva och räkna måste alla kunna. Men det är också skolans uppgift att ge alla elever vad som litet högtidligt brukar kallas för bildning. Det innebär att skolan inte får bli så snävt nyttoorienterad att den inte förmår skapa förutsättningar för den enskilde att berika sitt liv också med sådant som inte har med det direkta yrkeslivet att göra. Bildningen är det i dag inte så väl beställt med i skolan. Tillåts detta tillstånd bestå, riskerar åtskilliga elever att förlora tillgången till den kulturskatt vårt land rymmer. I en tid då materiella frågor av andra skäl tränger sig på leder detta till att människornas tillvaro lätt blir torftigare än den eljest skulle behöva vara. Ingenting av detta, herr talman, erkänns av utskottsmajoriteten. Att några bildningsproblem existerar förtigs lika envetet som att skolan i dag inte klarar att koncentrera arbetet på sin huvuduppgift. Lika självklart som det är att skolan skall ge alla baskunskaper och bildning, lika självklart borde det vara att skolan också skall ta hänsyn till varje elevs personliga fallenhet. Också detta tiger utskottsmajoriteten om. I realiteten innebär det att det sammanhållna inlärandet av utskottsmajoriteten alltfort ställs före den individuella anpassningen. Allt skall bli vid det gamla. Ett sådant synsätt är orätt gentemot den enskilde, som förvägras en riktig utbildning. För den elev som inte stimuleras av dagens sammanhållna grundskola erbjuder majoriteten egentligen ingenting. Att elever faller ur högstadiet är mot den här bakgrunden inte konstigt. Mot de individuella hänsynen anför det traditionella svenska utbildningstänkandet envist risken att eleverna därigenom får en för snäv kunskapsram för att kunna klara en föränderlig arbetsmarknad. Jag menar att detta argument bygger på en felsyn. En begränsning av vidden är tvärtom en förutsättning för att vi skall klara djupet. Ytlig orientering om allsköns företeelser kan måhända förefalla välmotiverad för stunden men har begränsat värde på sikt. Den bredd sådan orientering sägs innebära är i realiteten litet värd, om man inte samtidigt har fått chansen att upptäcka vad verkliga kunskaper innebär. Det är min övertygelse, herr talman, att gedigna kunskaper på något smalare sektorer faktiskt är viktigare än den ofta orimligt överreklamerade breda orienteringsförmågan. Den som en gång lärt sig något ordentligt har fått insikt om kunskapernas betydelse. Från en sådan grund kan den enskilde bäst bredda sitt kunnande också till områden som senare i livet visar sig vara av värde. Den som bara lärt sig orientera riskerar däremot att aldrig få några kunskaper. Starkast, herr talman, känns denna felsyns effekter på grundskolans högstadium. Misslyckas skolan så till den grad med anpassningen av undervisningen till vad enskilda önskar att uppemot 10 96 inte genomgår högstadiet fullt ut, hjälper det inte hur mycket riksdagsmajoriteten än hävdar att kunskaperna är viktiga. De elever som inte stimuleras till ordentliga insatser kommer aldrig ens i närheten av de kunskaper som alla nu säger är av mycket central betydelse. Herr talman! Högstämt tal hjälper alltså inte för att lösa de problem dagens skola brottas med. Talet måste förenas med sådana åtgärder som gör talet reellt. Unga människors utveckling till individuella personligheter kan inte blundas bort när kunskapskravet skall ges ett konkret innehåll. Men det är viktigt att förstå att trovärdigheten i skolans kunskapsambitioner också kräver att kunskaper tillmäts verklig betydelse. Det för oss över till betygsfrågan. I en Dagens Eko-intervju härförleden diskuterade utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén betygens värde som urvalsinstrument för högre studier. Bakom utbildningsministerns uttalande döljer sig en minst sagt ambivalent inställning till sådana kunskaper som skolan skall förmedla. Viktigast är att hitta ett nytt intagningssystem — till högre utbildning — som kan ersätta betygen, hävdade Lena Hjelm-Wallén. Arbetslivserfarenhet måste bli mera värd. Gymnasieeleverna kanske skall styras in på olika linjer, menade hon. Betygen har spelat ut sin roll. Samma synsätt ventilerade skolministern enligt tidningsreferaten på utbildningsriksdagen i lördags. Enligt Bengt Göransson måste betygen tonas ner. Hur skall man, herr talman, mot denna bakgrund kunna få eleverna att tro att det är viktigt att skaffa sig sådana kunskaper som de senare i livet kommer att upptäcka att de faktiskt behöver? Om det är andra meriter som statsmakterna anser bör tillmätas ökad vikt, varför då jobba och slita för att skaffa sig det kunnande man kanske i unga år inte fullt ut inser den djupare betydelsen och värdet av? Det är, herr talman, bl.a. mot den här bakgrunden som vi moderater slåss för ett riktigt betygssystem. För oss är det inte det främsta skälet för betygen att dessa uppskattas av en bred folkopinion. Enligt nyss nämnda tidningsreferat från utbildningsriksdagen är det däremot detta taktiskt betonade argument som för Bengt Göransson spelar en avgörande roll för att inte nu rusa åstad och genomföra den socialdemokratiska partikongressens beslut om en betygsfri skola. För oss är betygen bra på sina egna meriter. Betyg är ett uttryck för skolans ambition att sätta kunskaperna främst. samma frågor väsendet gemensamma frågor Tycker man att betyg är bra, är det också bra att de ges ofta och utan dramatik. Först på så sätt kan betygen bli ett naturligt inslag i skolans arbete, ett inslag som stimulerar eleverna och som ger bättre rättvisa än andra system i fråga om intagning till vidare utbildning. När Bengt Göransson nu deklarerar att han inte avser att göra något åt betygen är detta glädjande bara i så måtto att den fullständiga aningslöshet som den socialdemokratiska partikongressen tidigare gett uttryck för åtminstone för stunden förefaller att ha övergivits. Längre än så, herr talman, finns det emellertid inget skäl att glädja sig. Skolministerns uttalande innebär att alla de elever som före årskurs 8 i grundskolan faktiskt vill ha sina kunskaper bedömda efter fasta kriterier inte kommer att få sin rätt tillgodosedd. Precis som i dag kommer värderingen av elevernas kunskaper att ske i informella samtal mellan lärare, elever och föräldrar. Vi är för vår del inte övertygade om dessa samtals allena saliggörande verkan. Att hävda detta är emellertid i socialdemokratiska skolöron uppenbarligen kätterskt. Så till den grad skall idén om samtal i stället för betyg skyddas, att man inte ens vågar gå med på en förutsättningslös prövning av samtalens värde. Herr talman! Det som är bra borde tåla också en utredning. Är socialdemokraterna rädda för att en utvärdering av kvartssamtalens värde som ”betygsättare” skulle visa vad många lärare och elever redan vet, nämligen att sådana samtal aldrig ensamma kan ge den säkerhet och den uppriktighet som betygen faktiskt förmedlar? Till slut: Vi moderater har velat få erfarenheterna av den nu genomförda intagningen till gymnasieskolan på höstterminsbetygen i 9-an undersökta. Som så många andra misstänker vi att detta intagningsförfarande var ett missgrepp. Eleverna stressades. Vid det tredje betygstillfället under hela skoltiden skulle gymnasieframtiden avgöras. Vårterminen i 9-an riskerar samtidigt att bli ett förlorat halvår. Också till detta säger socialdemokraterna — naturligtvis — nej. Den svenska experimentskolan fortsätter utan de kontrollstationer som behövs för att felbedömningar i tid skall kunna upptäckas och rättas till. Det är samma sätt att se på reformarbetet som präglat de senaste 20 årens skolomvandling. Alla spåren från denna epok manar inte till efterföljd. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till de moderata reservationerna vid utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga till Per Unckel att det faktiskt inte skulle skada om han ägnade en liten stund åt att läsa den läroplan som är signerad av Britt Mogård. Precis de krav på kunskaper och färdigheter som han efterlyser är grundtanken i den läroplanen. Skolan har från och till varit föremål för en mycket livlig debatt. Det är ganska naturligt, eftersom just skola och skolfrågor är något som ligger människor väldigt nära. Många har olika kontakter med skolan. Jag tycker det är bra att vi för en saklig och konstruktiv debatt. Jag tycker också att det finns skäl att konstatera att de förändringar och reformer som har genomförts på skolans område har kunnat genomföras i stor enighet. Ibland får man av den allmänna debatten kanske ett intryck av att det inte är så. Viicentern anser att det har ett värde i sig att man har kunnat uppnå denna enighet. Det tycker vi ger stabilitet åt utbildningsväsendet. Under framför allt 1960-talet handlade förändringarna i grundskolan om organisatoriska frågor. Under senare år har insatserna inriktats mest på skolans inre arbete, på skolans innehåll. Jag behöver bara nämna SIA beslutet och den nya läroplanen Lgr 80. Den nya läroplanen har blivit ett väldigt fint och värdefullt instrument för skolans arbete. I den tar man upp just vad jag berörde tidigare, nämligen vikten av kunskaper och färdigheter. Man betonar verkligen att förutsättningen för att eleverna senare skall klara sig i skolarbetet, i samhället och i arbetslivet är att de har grundkunskaper och ordentligt kan läsa, skriva och räkna. Man tar också upp andra frågor, som är väldigt viktiga för elevernas fortsatta utveckling. Man tar upp skolans roll i samhället och det viktiga i att eleverna också lär sig demokratins principer, betydelsen av jämlikhet i samhället och jämställdhet mellan män och kvinnor. I den teoretiska utbildningen måste man även ha en klar anknytning till den praktiska verkligheten. Man har i läroplanen även väldigt klart betonat elevers, personals och föräldrars gemensamma ansvar för verksamheten i skolan. Någonting som Per Unckel var inne på och som jag också tycker är väldigt viktigt är att ge varje elev möjligheter att tillvarata sina egna anlag och intressen och att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Allt som står i reservationen finns faktiskt i läroplanen. Till yttermera visso är reservanternas förslag, att skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna skall se till att de här kraven uppfylls, redan tillgodosett genom det beslut som SÖ:s styrelse har fattat när det gäller verksamhetens inriktning. Det förvånar mig ytterligare, när representanter för moderata samlingspartiet deltog i det sammanträde i februari när SÖ:s styrelse fattade beslutet att skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna skulle följa läroplansarbetet på olika nivåer. Till betänkandet har fogats ett antal reservationer, dels av centerpartister, dels av representanter för centern och något eller några andra partier. Ireservation 10 tar vi upp skolöverstyrelsens övergångsorganisation. Inom SÖ finns i dag tolv tjänster vilkas innehavare sedan länge har vad man kallar tjänstledighet t. v. På SÖ räknar man inte med att dessa befattningshavare väsendet gemensamma frågor väsendet gemensamma frågor kommer att vara i tjänst under 1983/84, och därför har man inte yrkat något anslag för deras tjänster. Trots det har det föredragande statsrådet föreslagit att man skall anslå medel till sex av dessa tjänster. Det kan väl sägas att det i och för sig inte rör sig om så mycket pengar, 745 000 kr., men i dagens läge när vi verkligen måste titta på varje krona och väldigt noga prioritera mellan olika områden, tycker vi nog att det här är pengar som kunde användas på ett bättre sätt. Vi tycker också att SÖ om någon skall väl kunna bedöma om pengarna behövs eller inte. Under anslaget som är betecknat D 1 har i propositionen avsatts 2 milj.kr. för löntagarorganisationernas skolinformatörer. Vi tycker att det är väldigt viktigt med kontakterna arbetsliv-skola, men vi tycker också att det stödet mycket väl kan rymmas inom det anslag som länsskolnämnderna har för utbildning av representanterna i planeringsråden. Det finns också ett nytt anslag till kommunernas uppföljningsåtgärder för utbildning av handledare, och även där finns det pengar för skolinformatörsverksamheten. Det här är ju också en fråga om att använda pengarna på bästa möjliga sätt och se var vi kan spara och vad vi kan använda till något annat. De reformer som genomförts på skolans område de senaste åren har präglats av decentralisering av ansvar och beslut ut till lokal nivå. Det innebär att kommunerna ges en mycket stor frihet inom de givna ramarna och att de kan anpassa skolan till de lokala förutsättningarna. Det ställer naturligtvis i sin tur väldigt stora krav på dagens skolledare. Vi tycker att skolledarutbildningen är en mycket viktig del av fortbildningsverksamheten. I budgetpropositionen nämns detta mycket kortfattat. Man konstaterar bara att den här utbildningen bör fortsätta enligt de planer som man har lagt fast. Det är naturligtvis bra, och det är naturligtvis alldeles självklart att det skall man göra. Men vi tycker i alla fall inom centern att det finns anledning att fortlöpande följa den här utvecklingen. Vi tar i motion 948 upp ett antal punkter, där det nu finns skäl att mera ingående diskutera vilket behov vi har på det här området. Jag skall inte upprepa detta, eftersom punkterna är utförligt relaterade i motionen. I två motioner — 763 från centern och 1888 från folkpartiet — tar man upp personalutbildningen när det gäller religionskunskapen. Detta är för många lärare ett mycket känsligt och svårt ämne. Många känner att de har otillräckliga grundkunskaper, och många undervisar också i detta ämne utan att det ingår i deras ämneskombination. Därför är naturligtvis detta behov av fortbildning också mycket stort. Det har också varit ett ämne som prioriterats av SÖ när det gällt fortbildning av lärare. Enligt de regler som gäller i dag är det skolstyrelserna själva som avgör vilket behov av vidareutbildning som mest gagnar den egna verksamheten. Tyvärr verkar det som om detta ämne fått stå tillbaka i konkurrensen med andra i och för sig värdefulla utbildningar. Av 13 kurser i religionskunskap måste hela 9 ställas in på grund av att man hade för få deltagare. Jag kan också nämna att i hela riket var det 374 lågoch mellanstadielärare som gärna ville ha den här utbildningen, eftersom de tyckte att de hade ett mycket stort behov av den och kände att de hade en osäker grund att stå på och därför behövde denna utbildning. Men det vara bara 60 som kunde få utbildningen. Därför tycker vi att det finns skäl att uppmärksamma utvecklingen. Vi har också sagt att det bör ankomma på regeringen att överväga på vilket sätt man skulle kunna få en förändring till stånd på detta område. Som jag sade i början är skolan föremål för en omfattande och livlig debatt. Egentligen har vi en ganska bra skola i det här landet. Vi har också tillfört skolan resurser, både ekonomiskt och personellt. Naturligtvis finns det även i skolan, liksom på så många andra håll, problem, och det är vår sak att tillsammans med dem som arbetar ute på fältet se till att vi kommer till rätta med problemen.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 10, 11, 13,15 och 16 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Kerstin Göthberg var i sitt anförande bekymrad över att moderata samlingspartiet hade reserverat sig till förmån för sin partimotion om att kunskapsmålet skall ges prioritet framför andra uppgifter som skolan ålagts. Kerstin Göthberg hävdar att alla är ense om det. Det är i så fall utomordentligt glädjande. Två frågor inställer sig emellertid efter Kerstin Göthbergs påpekanden, nämligen för det första: Varför skriver då utskottet inte det? Och för det andra: Varför avstyrker utskottet i så fall motionen, som begär att riksdagen skall uttala detta?
Herr talman! Praktiskt taget allt som står i motionen står egentligen också i den läroplan som skolan skall följa. Precis som man påpekar i motionen, är det naturligtvis SÖ:s och länsskolnämndernas sak att se till att den läroplan som vi har ställt oss bakom också blir genomförd på rätt sätt och att kraven på kunskaper och färdigheter omsätts i verklighet ute i skolan. Som jag sade i mitt huvudanförande, är det faktiskt så att skolöverstyrelsen i februari i sin verksamhetsinriktning för 1983/84 har prioriterat just detta område. Man säger att den grundläggande syn på kunskaper och färdigheter som läroplanen har bör genomsyra SÖ:s läroplansarbete, t.ex. i kommentarmaterial. Den bör också känneteckna länsskolnämndernas aktiva skoltillsyn. Detta är ju precis vad man begär i motionen. Man vill ge regeringen till känna att skolöverstyrelsen skall se till att detta blir verklighet, och det har ju väsendet gemensamma frågor väsendet gemensamma frågor SÖ, med även den moderata ledamotens benägna bistånd, redan beslutat om.
Herr talman! Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Kerstin Göthberg vill att kunskaper och färdigheter skall bli en verklighet i skolan. Men vad vi har motionerat om är att riksdagen skall uttala att kunskapsmålet skall ges prioritet framför andra uppgifter som pålagts skolan. Denna del av vårt krav har utskottet inte kommenterat, varefter man avstyrker motionen. Det är med förlov sagt, herr talman, ett märkligt sätt att instämma i moderata samlingspartiets yrkanden.
Herr talman! Jag vill rekommendera Per Unckel att studera läroplanen litet mera noggrant. Det är ju faktiskt så att kunskapsmålet mer än någonting annat är prioriterat i läroplanen. Per Unckel vet lika väl som jag att när läroplanen var under utformning var det inte utan att man utsatte det för en viss kritik att det dåvarande statsrådet hade sitt finger med i spelet för att styra litet extra. Jag förmodar att detta också har återverkat på de intentioner som finns här, och kunskapsoch färdighetsträningen är ju framlyft mer än något annat i läroplanen.

Herr talman! Att betyg är ett viktigt inslag i kvalitetsbedömningen av elevernas kunskaper är många av oss överens om. Folkpartiets ställning i betygsfrågan är klar: eleverna skall ha betyg i grundskolans årskurs 8 och 9. Detta beslöts också när den nya läroplanen för grundskolan fastslogs. De s.k. blockbetygen har rönt stort motstånd. Många och tunga invändningar mot dessa har förts fram i debatterna. Om en enad opinion vill ha betyg i enskilda ämnen inom SO och NO-blocken, bör vi medverka till att detta görs möjligt på ett rättvist sätt. Mot den bakgrunden är folkpartiets beslut att betyg i fortsättningen skall sättas i varje enskilt ämne för sig helt klart. Ett ämnesövergripande arbetssätt bör dock bedrivas, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till de förutsättningar en betygsättning i varje enskilt ämne ger. Den utbredda kritiken mot och debatten om de relativa betygen har visat att betygssystemet inte motsvarar de krav man skall kunna ställa. Det är därför nödvändigt att förändra betygssystemet så, att inslagen av relativitet kan mönstras ut. Regeringen bör initiera ett utvecklingsarbete som syftar till att ersätta de relativa betygen med ett annat system, som i större utsträckning tar hänsyn till den enskilda elevens prestationer. Religionskunskap är enligt skolöverstyrelsens bedömning ett högt prioriterat ämne vid fortbildning av lärare. Det är då oroväckande att den prioritering som givits religionskunskapsämnet genom riksdagens beslut och SÖ:s kartläggning av fortbildningsbehovet inte fått avsedd verkan. Vi är också oroade över att skolstyrelserna troligen inte beslutat efter den gjorda prioriteringen. Vi finner det därför angeläget att regeringen uppmärksammar detta och de förhållanden som påtalats i inlämnade motioner i detta angelägna ämne. Folkpartiet anser inte att några särskilda medel bör anvisas för utbildning av skolinformatörer, eftersom riksdagen tidigare har beviljat 6 milj.kr. för utbildning av skolinformatörer och representanter i planeringsråden. Vi anser att stödet mycket väl kan rymmas inom det stöd som beräknas under anslaget Länsskolnämnden för utbildning av representanter i planeringsråden och det stöd som beslutas under det nya anslaget till kommunernas uppföljningsåtgärder för utbildning av handledare. Herr talman! Med hänvisning till vad jag härmed anfört vill jag yrka bifall till reservationerna nr 4, 10, 11, 13 och 16.

Herr talman! Skolan kännetecknas i alltför hög grad av särbehandling och skiktning av eleverna på ett sätt som strider mot uttalade utbildningspolitiska mål. Det finns flera faktorer som medverkar till detta. Ett exempel är den s.k. anpassade studiegången. I en utredning som gjorts av statistiska centralbyrån framkommer att det finns ett klart samband mellan anpassad studiegång och arbetslöshet senare i livet. Undersökningen visade att drygt 2 000 av de 115 000 högstadieelever som 1980 sökte till gymnasieskolan hade haft anpassad studiegång. Två år efteråt var den direkta arbetslösheten bland dessa drygt 20 90, och hela 65 96 uppges ha varit arbetslösa en eller flera gånger under tvåårsperioden. Till dessa siffror vill jag, herr talman, foga några rader ur en dikt som finns införd i tidningen Skolledaren: Vad kan av dem fås ut? Skolan är till för alla, men några måste slås ut! Vi menar att det är dags att stoppa utslagningen och avskaffa bestämmelser som ger skolan möjligheter att genom s.k. anpassad studiegång sanktionera att en växande grupp elever lämnar grundskolan med en ofullständig skolutbildning bakom sig. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 av Björn Samuelson.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 18, som vi nu diskuterar, behandlas vissa gemensamma frågor för skolväsendet. Avsnittet inleds med vissa principiella ställningstaganden. Här har vi betygen, undervisningen i grundskolan, läroplansfrågor, jämställdheten i konkreta fall och t.o.m. kommunala frågor som skolmaten. Det är viktigt att man, som Kerstin Göthberg gjorde här tidigare, slår fast skolans möjligheter och stora betydelse. Vi har en bra skola, som på en hög kvalitetsnivå förmedlar kunskaper och färdigheter. Lokaler och utrustning väsendet gemensamma frågor väsendet gemensamma frågor har en bra standard, och skolorna är bemannade med skicklig personal som är både pedagogiskt och socialt verksam. Eleverna, både barnen och ungdomarna, har en vilja att skaffa sig kunskaper och färdigheter, så att de kan möta framtiden med större tillförsikt. Innevarande läsår tillämpas den läroplan för grundskolan som riksdagen för några år sedan antog med stor majoritet. Det säger sig självt att det inte låter sig göras att nu gå in för nya målsättningar eller för läroplansförändringar. Vi måste först låta läroplanen få tillämpas en tid och därefter efter hand göra utvärderingar, innan vi kan genomföra förändringar. Vi måste ge skolan en tid av arbetsro — därmed gör vi kanske skolan den största tjänsten. Målsättningsparagraf nr 1 skall vara att skolan i samverkan med hemmen skall ge eleverna kunskaper, men också färdigheter, så att de blir positiva och ansvarskännande medmänniskor. Kunskap och färdighet kan därför sägas vara likvärdiga mål för vår skola. Vi kan säkert säga detta på olika sätt och ändå mena detsamma, men det finns också de som vill betona kunskapen mera än färdigheterna. Utskottsmajoriteten, i vilken moderaterna inte ingår, ställer sig bakom nuvarande formulering i skollagen. I betygsfrågan har speciellt de s.k. blockbetygen blivit livligt diskuterade. Genom regeringsbeslut har nu klargjorts hur tillämpningen av sammanfattningsbetyg i ämnesgrupp skall ske. Undervisning i orienteringsämnen på högstadiet får övergångsvis också ordnas på annat sätt än som föreskrivits i läroplanen. Utgångspunkten för betygsättningen måste vara att arbetssättet skall styra metoden för betygsättningen. Majoriteten anser att riksdagen bör godkänna regeringsbesluten om undervisningen och betygsättningen i vad det gäller orienteringsämnen på högstadiet. Moderaterna har en annan uppfattning. Inte heller folkpartiet ställer sig bakom principen om att arbetssättet skall styra sättet att ge betyg, vilket de framhåller i sin reservation på denna punkt, som jag yrkar avslag på. Det är nu för tidigt att säga vilken regel som på sikt skall gälla för betygsättningen. Om vi framöver skall stimulera ett ämnesövergripande arbetssätt i undervisningen i orienteringsämnena på högstadiet, så bör vi granska utfallet av detta arbetssätt. SÖ har fått i uppdrag att till regeringen inkomma med bedömningar före den 1 mars 1986. Därefter får vi ytterligare förslag från regeringen att ta ställning till här i riksdagen. Utskottet har i sina skrivningar uttalat att riksdagen bör föreläggas nya förslag om vilka betygsregler som skall gälla för orienteringsämnena på grundskolans högstadium. Moderaterna får låta sig nöja med detta. Kravet från moderaterna om betyg på alla stadier i grundskolan måste avvisas, eftersom vi nyligen har fattat beslut om att tillämpa 1980 års läroplan, som föreskriver att betvg skall ges i årskurserna 8 och 9 på högstadiet. Beträffande kravet på utvärdering av systemet med de enskilda samtalen vill jag säga att liknande motionskrav avslogs för två år sedan här i kammaren. Samtalen har i flera undersökningar visat sig vara högt uppskattade av föräldrarna, och enligt erfarenheten ger de också bra upplysningar till föräldrarna om elevernas prestationer rent allmänt. Samtalen skall på skolans initiativ ske två gånger per år. Reservationen på den här punkten avvisas. Moderaterna vill också ha en utvärdering av intagningen till gymnasieskolan på höstterminsbetyget i årskurs 9. Metoden har nyss börjat tillämpas, och effekterna av detta system skall f. ö. observeras av skolstyrelsen och den statliga skoladministrationen, varför det inte är nödvändigt med något uttalande i frågan. Även när det gäller tillvalskurser och temastudier reserverar sig moderaterna. I fråga om reservationen beträffande tillvalskurserna kan konstateras att man inte är särskilt angelägen om att slå vakt om jämställdheten. Beträffande temastudierna anser utskottet dessa vara till fyllest med nuvarande ordning när det gäller behovet av individualiserad ämnesfördjupning. Jag har hittills uppehållit mig nästan enbart vid moderaterna, som i sin profileringsiver har reserverat sig på många punkter. Vpk har slutligen också en reservation i fråga om den anpassade studiegången. Man är rädd att den sanktionerar en utveckling där elever får lämna skolan utan fullständiga kunskaper och färdigheter. Nu finns det, som meddelas i budgetpropositionen, en särskild arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet som har till uppgift att studera i vilken utsträckning elever lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och vilka orsakerna därtill är. Denna grupp kommer då också att följa upp resultaten när den anpassade studiegången tillämpas. Därför har vi inte biträtt vpk-motionen. Per Unckel har här tidigare speciellt betonat kunskapernas stora betydelse i skolan. Jag kan i långa stycken instämma i detta. Det gör också föredragande statsrådet. Som framgår av utskottets betänkande, s. 3, säger statsrådet t.ex. i propositionen: ”Eleverna är i skolan för att lära och utvecklas. Viktigt är därvid att de lär sig känna respekt för kunskap och skolarbete. Vilka kunskaper skolan förmedlar är avgörande såväl för den enskilde som för samhället.” Jag angav ju att vikten av kunskaper också slås fast i första målsättningsparagrafen. Men det gäller också färdigheterna. Det är viktigt att man kan använda kunskaperna — och att man rätt nyttjar de kunskaper man har.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

Herr talman! Helge Hagberg anlägger ett något annorlunda synsätt i diskussionen om kunskaperna än Kerstin Göthberg gjorde för en stund sedan. Helge Hagberg försöker sig på att ställa kunskaper mot färdigheter på ett sätt som emellertid saknar täckning i motionen. Han säger också att han kan hålla med mig i långa stycken. Då måste min fråga till Helge Hagberg bli: Anser Helge Hagberg, när han gör sina samma frågor väsendet gemensamma frågor uttalanden, att motionskravet är uppfyllt med vad utskottet har anfört, eller anser han det inte? Och vidare: Hur står Helge Hagbergs syn på kunskaperna i skolan i relation till den syn som den socialdemokratiska majoriteten i 1973 års betygsutredning gav uttryck för? Helge Hagberg kommer säkert ihåg uttalandet, nämligen att kunskapsmålet får inte skymma skolans övergripande mål. Jag frågar: Har socialdemokratin nu äntligen övergivit den ståndpunkten? Om man har det — och alltså anser att kunskaperna skall sättas främst — varför biträder inte socialdemokraterna moderaternas krav om att när jämställdhet och kunskaper kolliderar, så är det kunskapskravet som går före? Vad utskottsmajoriteten säger i fråga om tillvalen på högstadiet är ju att om elever väljer tillval så att jämställdheten mellan könen inte kan upprätthållas, så får tillvalskursen inte organiseras. Om kunskapskravet skall stå främst, varför får kunskapskravet då vika så fort det ställs på allvarligt prov? Vidare: Om kunskapskravet skall sättas främst — varför, Helge Hagberg i regeringens frånvaro, avser då regeringen att minska kunskapernas roll vid intagningen till högre studier för att i stället ge arbetslivserfarenheten ökat utrymme? Intill dess Helge Hagberg har kunnat ge nöjaktiga svar på dessa frågor får han nog finna sig i att vi moderater har svårt att ta det socialdemokratiska kunskapstalet på allvar.

Herr talman! Arbetslivserfarenheten är en liten del i den totala bedömningen, men också arbetslivserfarenhet kan i hög grad vara mycket kunskap. Det är klart att det kanske har varit olika turer, innan vi kommit fram till de ställningstaganden vi f. n. står för. Man kan t.ex. läsa vad en dåvarande högerledare, som var ecklesiastikminister och hette Gösta Bagge, skrev i direktiven till 1940 års skolutredning: Skolans yttersta mål måste vara icke kunskapsförmedling utan fostran i ordets vidaste och djupaste mening. — Så var kanske ståndpunkten för moderater 1940. I dag är det enda saliggörande kunskap och åter kunskap som ett övergripande mål.

Det är det jag skulle vilja svara Per Unckel.

Herr talman! Jag avser inte att gräla med Helge Hagberg om relationerna mellan kunskaper och färdigheter. Men det svar han gav mig på frågan om relationerna mellan den typ av kunskaper skolan skall förmedla och arbetslivserfarenheten vid inträde till högre utbildning gav åtskilliga bevis för vad socialdemokratin uppenbarligen menar, eller rättare sagt inte menar, med den text man har formulerat i utskottets betänkande. Som Helge Hagberg säkerligen väl vet är ett av de grundläggande bekymren inom ramen för den högre utbildningen att eleverna inte har tillräckligt av de kunskaper som skolan förmedlar vid inträdet, bl.a. på grund av det antagningskineseri där arbetslivserfarenheten är en väsentlig ingrediens. Det vill Helge Hagberg ge ökad tyngd, och det måste rimligen leda till att den typen av kunskaper skolan har i uppgift att förmedla kommer att få minskad tyngd. 100 är trots allt 100 och inte mer. Detta innebär, såvitt jag kan förstå, herr talman, att när socialdemokraterna försöker hävda att man i allt väsentligt instämmer i moderaternas krav, så är det tal och spegelfäkteri, därför att när detta prövas mot verkligheten viker man från de stolta fraserna. Jag noterar dessutom att Helge Hagberg avstod från att kommentera hur det kunde komma sig att kunskaperna fick vika när de ställdes mot jämställdheten. Man kan väl inte hävda, herr talman, att kunskaperna står främst, om de får stryka på foten så fort de stöter på jämställdhetsambitioner. Fakta i målet är dess värre att åtskilliga elever på grundskolans högstadium som skulle vilja ha en praktiskt inriktad utbildning i dag inte kan få det, därför att den typen av utbildning inte får organiseras på grund av att den ofta tilldrar sig intresse huvudsakligen från det ena eller det andra könet. Detta tycker, herr talman, utskottsmajoriteten är fullständigt i sin ordning. Visserligen säger man att det ankommer på skolan att se till att könsojämlikheterna utjämnas — och det tycker jag också. Men så länge olikheterna finns där får de inte motivera att utbildning som eleverna faktiskt behöver över huvud taget inte skall få komma till stånd. Helge Hagberg försökte ta sig ur detta dilemma genom att citera en minister i en samlingsregering från 1940. Om det är detta socialdemokratin har att anföra till sitt försvar i 1980-talets skoldebatt, tycker jag synd om de elever skolan skall fostra. Vi behöver nu se fram mot de krav som ett nytt och föränderligt samhälle ställer, och då är det dess värre så att kunskapskravet har fått stryka på foten.
Herr talman! Det är inte så att vi eftersätter kravet på kunskaper för att vi vill upprätthålla jämställdheten i utbildningen. Erfarenheten visar att vi med små förändringar kan göra kurser, som anordnas, attraktiva också för det andra könet, som har svårare att anmäla sig till kursen utan dessa förändringar. Att döma av Per Unckels första inlägg tycks han mena att om vi bara satsar på ett mål, kunskap, lyckas vi klara alla problem i skolan. Det är inte så enkelt. Det är mycket mer komplicerat. Vi har en skola i dag som förmedlar kunskaper som ingen skola tidigare har kunnat göra — det är alldeles klart. Det är en bred och djup utbildning som skolan förmedlar, och de som går ut ur dagens skola har mycket bra kunskaper och står sig mycket fint i konkurrensen också internationellt sett. samma frågor väsendet gemensamma frågor

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg uppehålla mig vid de moderata reservationerna nr 3, 8 och 9. Skoldebatten har, som tidigare har sagts här, under de senaste veckorna verkligen blossat upp, främst med anledning av Adolf Fredriks och andra skolors med speciell inriktning vara eller icke vara i Stockholm. Det är ett hälsotecken att reaktionerna mot en strypning av överlevnadsmöjligheterna för skolor som avviker från det socialistiska likriktningsmönstret är så starka. Jag vill — mot bakgrund av det starka engagemanget från elever, föräldrar och lärare — dra en parallell mellan den debatten och den som har förts, och förs, kring de s.k. blockbetygen. Den har försiggått vid flera tillfällen här i kammaren. Och den måste fortsätta att föras, inte minst efter vad som återgetts i pressen om ämnesbetygens öde. Av pressreaktionerna att döma tycks man ha fått uppfattningen att blockbetygen en gång för alla skulle vara avskaffade. Men så är det ju inte. Att den nuvarande skolministern bl.a. i budgetpropositionen har sagt att betyg måste sättas efter hur undervisningen faktiskt bedrivits, inte efter hur den borde eller kunde ha varit, betyder inte att detta skall gälla allt framgent. Med det uppdrag han gett till SÖ att vidta åtgärder för att stimulera en snabb — jag understryker snabb — förändring av arbetssättet i orienteringsämnen på grundskolans högstadium i riktning mot ett ämnesövergripande sådant är det ju tvärtom meningen att ämnesbetygen skall avskaffas. SÖ skall, som Helge Hagberg tidigare upplyste om, till regeringen senast den 1 mars 1986 redovisa en bedömning av när övergången till detta ämnesövergripande arbetssätt kan förväntas vara genomförd. Det är alltså endast övergångsvis i avvaktan på en sådan förändring som vissa undantag medges från Lgr 80:s timoch kursplaner så att betyg kan få sättas i varje enskilt ämne efter beslut av rektor eller, efter rektors bemyndigande, av arbetsenhetskonferensen. Den socialdemokratiska regeringens inriktning är alltså en slutgiltig övergång till enbart sammanfattningsbetyg i de samhällsorienterande och naturorienterade ämnena. Det är inte svårt att tänka sig att denna övergång är ett första steg på vägen mot ett fullständigt avskaffande av betygen i grundskolan. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning strider den tolkning statsrådet gör av läroplanen mot riksdagens beslut. Helge Hagberg sade i sitt anförande att blockbetygen var förutsatta i läroplanen. Jag hävdar att blockbetygen icke är förutsatta i läroplanen. Det framgår inte på något sätt av Lgr 80 att ämnesövergripande undervisning är det enda rekommenderade sättet att driva undervisning på. Tvärtom sägs det att lärare och elever gemensamt kan välja mellan olika sätt att disponera stoffet, där varje sätt har sina speciella föroch nackdelar. Sätten som åsyftas är ämnesbunden och ämnesövergripande undervisning. På s. 42 i läroplanen står ”Ämnesbunden undervisning utesluter på intet sätt att stoffet grupperas i enheter som är omedelbart gripbara för eleverna ——=-.” Självklart är det viktigt med en samverkan över ämnesgränserna. Men att inslag från olika ämnen kan studeras samlat betyder inte att man inte skall kunna avgöra till vilket ämne olika huvudmoment i kursplanerna hör. När det gäller samverkan är det viktigt att påpeka, att det i läroplanen talas om samverkan inte bara mellan ämnen inom de vedertagna blocken, utan också med andra ämnen utanför blocken. Skall man få den verklighetsanknytning som vi alla eftersträvar, måste samverkan mellan olika ämnen på skolschemat ges stor bredd. Vill man studera — som olika ämnesföreträdare framhåller i ett öppet brev tillskolministern i DN den 14 mars —t.ex. friskvård, kan det vara lämpligt att låta NO-ämnet biologi samverka med hemkunskap och idrott. Gäller studiet teknikens utveckling bör kanske orienteringsämnena teknik och historia samverka med svenska och slöjd. Skall detta då leda till att man väger samman prestationerna i dessa ämnen med varandra i ett sammanfattningsbetyg? Naturligtvis inte. Det finns också många inslag i de enskilda ämnena som inte går att infoga i samverkansprojekt utan måste studeras ämnesvis. Det kan röra områden som inte kan gås förbi med tanke på att eleverna måste ha dem som grund för fortsatta studier i gymnasieskolan. Det är också stora praktiska svårigheter med en långt driven integration. För att ett övergripande arbetssätt skall kunna användas i orienteringsämnena krävs antingen att två eller flera lärare arbetar i arbetslag eller att en och samma lärare är behörig i samtliga fyra i blocket ingående ämnen. Många lärare känner tvekan inför att arbeta i arbetslag, och ingen skall behöva tvingas till ett arbetssätt man inte anser sig kunna fullfölja på ett kvalitativt fullgott sätt. Lärarnas ämneskompetens och pedagogiska kunnande är en absolut förutsättning för att eleverna skall kunna få de goda kunskaper och färdigheter som skollagen föreskriver. Det är ett uttryck för bristande respekt för kunskap och kompetens att låta lärare åta sig undervisning i ämnen som de inte är utbildade för. Detta kan medföra allvarliga konsekvenser för utbildningens kvalitet. Samordningen av undervisningen i de enskilda orienteringsämnena får inte utformas så att ämnesgränserna och sakinnehållet tunnas ut. Vi moderater anser att det är självklart med betygsättning i varje enskilt ämne, även efter utgången av läsåret 1985/86. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3. Så till reservation nr 8. En hel del av innehållet i denna reservation har redan tagits upp. Den rör tillvalsblocket, där olika kurser kan komma i fråga och där dessa skall vara så inriktade att de inte kan förutses få en sned könsfördelning. Utöver det som har sagts tidigare vill jag lägga till ytterligare några synpunkter när det gäller just den här reservationen. Jag vill för Helge Hagberg extra noga understryka följande mening: Jämställdhetsmålet i undervisningen är viktigt. Men det förhållandet att organiserandet av en tillvalskurs i förstone möjligen ensidigt skulle locka antingen flickor eller samma frågor väsendet gemensamma frågor pojkar får inte tas till intäkt för att kursen inte alls anordnas. Tvärtom måste en sådan kurs ses som en utmaning för syofunktionärer och klassföreståndare att verkligen se till att elever av båda könen intresseras att delta. Hur skall man annars kunna påverka elever att bryta könsbarriärerna? Att inställa eller inte inrätta kurser konserverar sådana attityder som vi alla är ense om måste bekämpas. Dessutom måste kunskapsmålet, vilket har debatterats, vara det som sätts främst. Jag yrkar bifall till reservation nr 8. I reservation nr 9 framför vi moderater en annorlunda syn på temastudierna på grundskolans högstadium än den som utskottsmajoriteten har. De tolv stadieveckotimmar som gäller som riktvärde för fördjupningsuppgifter måste utnyttjas effektivt för att på bästa sätt komma eleverna till del. Temastudierna bör ge eleverna tillfällen till ordentlig fördjupning inom deras speciella intresseområden och leda till goda kunskaper. Då kan de bli ett led i ett individuellt studieprogram anpassat till den enskilde eleven som förberedelse för vidare studier inom olika specialområden eller för inträde på arbetsmarknaden. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Dessutom yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14 och 16.
Herr talman! Birgitta Rydle har tagit upp blockbetygen, jämställdheten och temakurser. När det gäller blockbetygen och undervisning i block i olika ämnen har moderaterna tydligen den ståndpunkten att vi skall ha undervisning i varje ämne och betyg i varje ämne. Detta skall alltid gälla, och vi skall inte åstadkomma någon ändring på den punkten. Vi får respektera att moderaterna har den uppfattningen. Vi andra har den uppfattningen att det vore bra om man också försökte sig på att stimulera fram ämnesövergripande arbetssätt på högstadiet när det gäller orienteringsämnena. Där har majoriteten sagt, att om man arbetar ämnesövergripande, bör också betygen sättas på det sättet. Folkpartiet har inte ställt upp på detta. Man är med på ett ämnesövergripande arbetssätt men vill ha betygen satta i varje ämne. Det får man också respektera. Birgitta Rydle kom fram till att jämställdheten får vika, om det inte går att uppfylla de andra krav som man har för att t.ex. anordna en kurs. Men det visar sig, säger jag, att man i regel kan anordna kurser. Med bara små förändringar kan man göra en kurs attraktiv också för det andra könet, så att man får målet om jämställdhet att fungera. Temastudier är fullt möjliga att klara i nuvarande organisation. På den punkten tycker jag att moderaterna har reserverat sig i onödan.
Herr talman! Jag är glad att konstatera att det är vi moderater som står på elevernas, föräldrarnas och lärarnas sida när det gäller den framtida utformningen av betygen i orienteringsämnena. Vi är alltså de enda som håller fast vid vad som står i läroplanen om att undervisningen skall få bedrivas ämnesuppdelat. Och vi håller fast vid att det skall få göras även efter 1985/86. Vi anser att det är en frihet som är viktig för att elever och lärare tillsammans skall nå målet för undervisningen på det sätt som de själva finner bäst. Kommer man med förslag till inskränkningar i detta, frångår man verkligen läroplanen och intentionerna i den och styr undervisningen i en mycket olycklig riktning. Ett samband mellan ämnena betyder inte enhet. Grundkunskaperna i de enskilda ämnena är ju en förutsättning för att eleverna skall få den helhetssyn som eftersträvas. Beträffande jämställdhet får jag fråga Helge Hagberg: Hur skall man kunna påverka eleverna att bryta könsbarriärerna om man ständigt ger vika för att en kurs i förstone bara lockar ettdera könet? Är rätta vägen den att ställa in och inte inrätta kurser, om det bara är flickor eller pojkar som söker från början? Är det inte bättre att i stället försöka påverka attityderna för att nå jämställdhetsmålet?
Herr talman! Min erfarenhet är att man inte i någon högre grad ställer in kurser på grund av att det är för få av det ena könet som är anmälda till dessa. Tvärtom kan man genom olika förändringar i kursuppläggningen ofta stimulera också det andra könet att anmäla sig, så att kursen blir av. Beträffande undervisningssätt och arbetsformer sade Birgitta Rydle att hennes parti står på elevernas och föräldrarnas sida. Det vill vi alla göra. Vi vill alla säga att vi står på elevernas och föräldrarnas sida. Vi har gjort en ganska fri övergång när det gäller att pröva arbetssätt för hur man i de enskilda orienteringsämnena vill lägga upp undervisningen i skolan framöver. Vi vill inte förbjuda blockbetygen, men vi vill heller inte tvinga fram en sådan ordning. Vi vill låta skolan själv utveckla ett mönster och låta den komma fram till en bästa lösningen. Jag undrar om inte det är positivare, och ger mera för eleverna, lärarna och personalen, om vi låter detta utvecklas fritt, utan att vi förbjuder den ena eller den andra formen. Skolan får alltså själv pröva sig fram. Man skall ändå veta att principen är att arbetssättet styr betygen. Vet man detta och har man en negativ inställning till blockbetygen, går man inte in för ämnesövergripande undervisning utan håller sig till en undervisning i varje ämne för sig. Enkelt är det, och det skall vara enkelt. Sedan vi passerat mitten av detta årtionde får vi se vilka erfarenheter som finns och vilka uppslag de fria och öppna försöken har lett till. Då får riksdagen möjlighet att återigen ta ställning. Då kanske Birgitta Rydle och jag fortsätter den här debatten.
Herr talman! Jag vill med anledning av vad Helge Hagberg sade konstatera att det uppdrag som regeringen gett till skolöverstyrelsen är menat att tvinga samma frågor väsendet gemensamma frågor fram ett annat och enahanda arbetssätt på högstadiet. Det kallar jag för en styrning, och vi vill inte vara med om det. Jag tycker inte heller att man skall behöva förändra en uppläggning av tillvalskurserna för att få en jämnare fördelning av sökandet. Jag tycker att man skall angripa det problemet på sådant sätt att man kan påverka attityderna hos eleverna. Man skall ge syo-konsulenter och andra chans att påverka attityderna.

Herr talman! Får jag ställa en fråga till Birgitta Rydle: Om det finns skolor, elever, föräldrar, lärare och skolledare som vill arbeta ämnesövergripande och ha ett blockbetygssystem, skall de då få ha det — ja eller nej? Det är en ganska enkel fråga att svara på mot bakgrund av de stolta deklarationer om frihet och betyg som Birgitta Rydle nyss givit uttryck för. Man blir faktiskt litet fundersam över den vildsinta moderata agitationen från talarstolen. Det är inte särskilt länge sedan som den nya läroplanen trädde i kraft, precis som utskottets vice ordförande Kerstin Göthberg sade. Det är bara det att den läroplanen är signerad av Britt Mogård. Den har börjat verka den 1 juli 1982. Nu hör vi från riksdagens talarstol våldsamma attacker mot den läroplanen. Samtidigt hör vi moderaterna tala om att vi skall ge barnen och lärarna arbetsro. Det är vi alla överens om. Men skall vi uppfatta detta på så sätt att moderaterna nu vill ändra på den läroplan som gäller för grundskolan, eller står ni fortfarande för den? Detta borde Per Unckel kunna svara på, för det är också en ganska enkel fråga att ta ställning till. Gäller Britt Mogårds skapelse fortfarande, eller vill ni ändra på den — ja eller nej? Jag skall nu övergå till att kommentera några av de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Helge Hagberg och jag har delat upp betänkandet så att han har tagit upp reservationerna 1-9, och jag skall ta upp reservationerna 10-16. Reservation 10, en folkpartioch centerreservation, behandlar anslaget till skolöverstyrelsen. Där har vi olika synsätt. Vi hävdar att den anslagsberäkning som regeringen har gjort i budgetpropositionen är riktig, i reservationen menar man att anslaget skall vara lägre. Reservanterna vill ta bort 745 000 kr. Detta handlar om tolv tjänster på skolöverstyrelsen, där innehavarna är tjänstlediga eller sjukskrivna, men de kan mycket väl komma tillbaka under arbetsåret. Reservanterna vill ta bort medlen för de tjänsterna. I budgetpropositionen vill man gardera sig för att dessa människor eventuellt kan återkomma och anvisar medel för sex av tjänsterna. Anslaget är inte betecknat som förslagsanslag, vilket betyder att de pengar som finns på anslaget också skall räcka för att täcka verksamheten. Vi tycker att det är en rimligare budgetteknik att anslå de pengar som kan komma att gå åt på anslaget. Där skiljer vi oss från de reservanter i folkpartiet och centern som har presterat skrivningen i reservation 10. Detta är i och för sig ingen större politisk fråga, utan det rör sig om olika synsätt på budgettekniken. Vidare finns en gemensam borgerlig reservation, nr 11, som handlar om skolinformatörerna. Ett utmärkande drag i skolans utveckling under 1970-talet har varit just skolans strävan att öppna sig mot närsamhället i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. Detta har mött ett mycket gott gensvar. Många människor har kommit till skolan, ställt upp och medverkat. Framför allt har de fackliga organisationerna känt ett mycket stort ansvar — i särskilt stor utsträckning LO och TCO. De har i nästan varje kommun organiserat en verksamhet kring skolinformationen. Det har tagits fram människor ute på arbetsplatserna som är beredda att gå in i skolan och delge eleverna och lärarna sina vardagliga och praktiska erfarenheter. Detta kräver naturligtvis utbildning — om verksamheten skall få kvalitet och kontinuitet. För den sakens skull finns ett anslag upptaget på 2 milj.kr. Nu sägs i reservationen, att eftersom det för budgetåren 1977 80 utgick sammanlagt 6 milj.kr. för detta ändamål, behövs inga pengar nu. Det är ett ganska underligt resonemang. Denna verksamhet förnyas naturligtvis ständigt, nya människor kommer in, nya människor skall ha utbildning. Då behövs givetvis också nya pengar. Men här hamnar vi som vanligt i en position där vi delar oss, och vi står ensamma om att försvara den rätt vi vill ge människor att också faktiskt komma in i skolans arbete med närsamhällets erfarenheter. Det kräver instrument och resurser — och det är vad det här handlar om. Jag yrkar avslag på reservation 11. Reservationerna 12 och 13 behandlar anslagsstorlek, och det finns ingen anledning att kommentera dem, eftersom de knyter an till tidigare reservationer och är beroende av dem. Däremot är reservation 14 intressant. Det är en moderat reservation, som behandlar de regionala planeringsråden eller, enklare uttryckt, de regionala SSA-råden. Stryk dem, de behövs inte, säger moderaterna. Men det är också ett ganska märkligt ställningstagande. Riksdagen var nämligen enig när vi bestämde att vi skulle bedriva försöksverksamhet med planeringsråd. Den verksamheten pågår fortfarande och är ännu inte utvärderad. Men innan den utvärderingen är gjord säger moderaterna: Ta bort de regionala planeringsråden! De behövs inte. Menade inte moderaterna allvar med sitt ställningstagande då de var med om att införa den här försöksverksamheten? Eller tycker de att det inte ens är intressant att utvärdera den? Här byter moderaterna återigen fot. Uppenbarligen är de inte att lita på i det här sammanhanget. Jag kan ge ett ganska konkret exempel på vad den här verksamheten betyder. Länsskolnämnderna beslutar numera om gymnasieskolans organisation. Den skall naturligtvis avspegla det behov av utbildning som finns i länet, framför allt på den yrkesinriktade sidan. Det är då oerhört väsentligt att man, innan man gör en sådan planering, har ett samråd med de människor som finns ute i näringslivet som är företrädare antingen för arbetsgivare eller för löntagare. I det sammanhanget kommer de regionala planeringsråden in. Jag vill nog påstå att samma frågor väsendet gemensamma frågor planeringsråden har blivit ännu tyngre än tidigare tack vare de beslut som nyligen har fattats om länsskolnämndernas förstärkta ställning i samband med gymnasieskolans planeringsoch organisationsbeslut. Mot den bakgrunden är det en gåta för mig att moderaterna inte ens vill avvakta utvärderingen av denna försöksverksamhet utan bara säger: Stryk den, den behövs inte. Det finns i och för sig en linje i moderaternas handlande. Den linjen har ni som följt debatten i kväll observerat. I föregående ärende, då Ingvar Johnsson debatterade med Gunnar Hökmark, hade vi att diskutera anslagen till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Tag bort dem, sade moderaterna. Sedan gällde det anslagen till skolinformatörerna. Tag bort dem, sade moderaterna. Nu är det fråga om planeringsråden, dvs. arbetsmarknadens parters möjligheter att påverka utvecklingen. Tag bort dem, säger moderaterna. Linjen är tydlig. Den kan inte markeras på ett klarare sätt. Men den kommer vi bestämt att motsätta oss i alla sammanhang. Skolan skall vara öppen mot närsamhället och mot arbetslivet. Då måste vi också vara beredda att ta konsekvenserna härav och ge arbetslivets företrädare möjligheter att komma in i skolan. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 14. Skolledarutbildningen tar centern upp i en reservation. Reservationen är inte särskilt spetsig. Vad man vill är att regeringen skall ges till känna en utvärdering som en amerikansk forskargrupp har gjort rörande denna utbildning. Nu vet vi som har följt utbildningen att den är väldigt deltagarstyrd. Det är en fin utbildning. Den läggs upp efter deltagarnas önskemål och behov. Den skolledarutbildning som vi nu har har naturligtvis förändrat sig hela tiden. Den började 1976, om jag inte missminner mig, och skall vara fullföljd någon gång i slutet av 1980-talet. Självklart skall den utvärdering eller undersökning som görs i anslutning till den beaktas i det fortsatta arbetet. Vi tycker därför att det är en överloppsgärning att ge regeringen detta till känna. Mot den bakgrunden avstyrks centerreservationen. Det finns även en gemensam borgerlig reservation, som rör fortbildningen i ämnet religionskunskap. Även på detta område vill jag säga att vi har en ny ordning, som ännu inte har varit i kraft ett fullt läsår. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 1982. Riksdag, regering och skolöverstyrelse skall lägga fast de centrala riktlinjerna och ramarna för denna verksamhet. Man talar om vilka villkor som gäller för ledighet och för lön. SÖ skall informera skolan om det utbud som finns och vilken prioritering som gäller. Det har SÖ gjort. Det har man visat oss. Högskolan skall arrangera kurserna. Det har den gjort. Det utbudet finns. De lokala skolstyrelserna skall fatta beslut om vem som skall gå och vilken utbildning det gäller. Denna typ av reform känner vi igen från andra skolområden. Jag tycker nog att det är litet klena decentralister, som redan första året säger att detta inte går bra och att riksdag och regering måste hoppa in och komma med en pekpinne åt kommunerna att följa de centrala rekommendationer och regler som här gäller. Jag tror att kommunerna ändå gör det. Men låt dem få åtminstone ett eller två fulla år på sig, innan riksdagen hoppar in med sin pekpinne. Med stöd av de erfarenheter som vi har när det gäller det decentraliserade beslutsfattandet på andra områden i skolan tror jag att kommunerna är fullt mogna att ta sitt ansvar också på detta område. Mot den bakgrunden avstyrks den borgerliga reservationen om att man skall gå in med en pekpinne redan innan det första året har gått. Detta var de reservationer, herr talman, som jag hade att kommentera. I övrigt instämmer jag i vad Helge Hagberg har sagt och yrkar bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Göran Persson hävdade att moderaterna från talarstolen i dag gått till våldsamma angrepp mot den läroplan för grundskolan som signerats av Britt Mogård. Hade Britt Mogård alltjämt varit ledamot av denna kammare, hade hon säkerligen känt sig rörd till tårar av den Perssonska omfamningen. Vad handlar nu den våldsamma attacken mot läroplanen om? Jo, först handlar den om betygen, om kvartsamtalen och om intagningen till gymnasiet på höstterminsbetygen, samtliga tre punkter som moderata samlingspartiet genom hela läroplansarbetet med kraft har betonat. Reservationerna handlar vidare om integrationen, som Birgitta Rydle har talat om för högstadiets del, en fråga där socialdemokraterna nu begär riksdagens sanktion för ett uppenbart brott mot den läroplan som Göran Persson nyss så hjärtligt omfamnade. Hade återigen läroplansförfattaren alltjämt varit ledamot av denna kammare, är jag inte alldeles säker på att hon hade känt sig så lycklig över den Perssonska tolkningen av hennes egna ord. Herr talman! Vidare handlar de moderata reservationerna om tillvalen och om teman, gamla moderata ståndpunkter, kända sedan länge under läroplansarbetet och syftande till att ge eleverna de valmöjligheter som socialdemokratin alltjämt förvägrar dem. Vad är nytt? Och så handlar de moderata reservationerna om kunskaper och färdigheter — en medveten tillspetsning som vi har velat göra för att se vad som verkligen ligger bakom det yviga talet från inte minst socialdemokratin om att kunskaperna nu skall ges företräde. Jag beklagar att den här debatten har visat att det var åtskilligt av högstämt tal och litet av konkret innehåll i de socialdemokratiska parollerna. Jag tror att vi skall erkänna, Göran Persson, att det finns brister i skolan i dag. De 10 96 som ramlar ur högstadiet gör det inte av en tillfällighet, utan de gör det därför att de finner otillfredsställelse med den undervisning som skolan kan erbjuda. Det är vår skyldighet att ta tag i dessa grupper och hjälpa dem till en meningsfull start i livet. Till sist, herr talman! Skolan skall vara öppen för närsamhället, säger Göran Persson. Ja, det skall den vara. För oss är skolans öppenhet till närsamhället lika med att vi t.o.m. vill låta eleverna genom en utbyggd lärlingsutbildning få utbildning i det närsamhälle Göran Persson vill öppna väsendet gemensamma frågor väsendet gemensamma frågor skolan till. Förstår jag tidningsuppgifterna rätt, är socialdemokratin emot detta. Socialdemokratins kontakt — litet tillspetsat — med närsamhället inskränker sig till relationerna med närmaste fackföreningskontor.
Herr talman! Göran Persson sade att det inte är någon stor politisk fråga som tas upp i reservation 10, och det är det heller inte. Det är inte heller någon särskilt stor ekonomisk fråga i och för sig. Men tror inte Göran Persson ändå att om SÖ hade ”befarat” att de personer som är tjänstlediga skulle komma tillbaka, man då hade tagit tillfället att äska medel för tjänsterna? När man nu så klart har sagt ifrån att de här personerna inte kommer tillbaka, tycker jag nog att regeringen med öppna armar borde ha tagit emot de 745 000 kronorna, för det finns alltid en massa områden där de kan komma till nytta. Sedan några ord om skolinformatörerna, som vi har berört i reservation 11. Jag delar helt och hållet den uppfattning som Göran Persson framför, att skolan tillräckligt länge har varit en sluten värld och att det är viktigt med öppenhet gentemot närsamhället och en klar samarbetsvilja när det gäller arbetslivet. Jag tror att elevernas relationer till de teoretiska utbildningarna blir mycket bättre och klarare om man har den kopplingen till arbetslivet. Men här är det också fråga om pengar. Man har ju haft en ganska stor utbildning under rätt många år, och man har också fått ett nytt anslag när det gäller kommunernas uppföljningsåtgärder, där man har möjlighet att använda just den här formen av utbildning. Därför tycker jag att det finns allt skäl att man gör just den prioriteringen. Göran Persson tyckte att det var ganska onödigt att vi tog upp frågan om skolledarutbildningen. Han menade att det var alldeles klart att man fullföljer detta. Det är vi naturligtvis medvetna om. Vi vet emellertid att skolledarna under senare år fått både förändrade och utökade arbetsuppgifter. Jag tycker att det då finns skäl att titta litet grand framåt: vad finns det för behov när det gäller denna utbildning. Den lilla utvärdering som gjorts visar på ganska många områden där man behöver göra insatser. Det hade varit av värde att man sett litet framåt i det sammanhanget. Så till frågan om personalutbildning i religionskunskap. Göran Persson säger att vi här inte skall gå in med pekpinnar, och det har vi aldrig tänkt göra. Men faktum är att denna utbildning inte blivit vad man en gång tänkte att den skulle bli. Det tillhör faktiskt SÖ:s uppgifter att följa upp intentionerna i läroplanen, och detta är en del av förverkligandet av läroplanen på detta område.
Herr talman! Göran Persson ställde en fråga till mig, och jag skall svara mycket kort. I motsats till den socialistiska synen är valfrihet för den enskilda människan ett honnörsord för oss moderater. Det är den valfriheten vi vill slå vakt om även när det gäller skolorna. Lärare och elever skall ha frihet att välja hur de vill utforma undervisningen. De skall inte tvingas att använda ett centralstyrt arbetssätt.
Herr talman! Birgitta Rydle borde kanske läsa den moderata reservationen 3, som slutar på följande sätt: ”Några blockbetyg bör alltså inte kunna komma i fråga varken före eller efter läsåret 1985/86.” Nu säger hon här att elever och lärare själva skall få komma överens om hur man skall organisera det — vi skall inte ha någon centralstyrning. Men om det nu är så, Birgitta Rydle, att man vill ha den här typen av undervisning och den här typen av betygsättning, skall man då inte få ha det? Hur stämmer det här med det moderata resonemanget om frihet och betyg? Inkonsekvensen lyser ju lång väg. Jag ställde en enkel fråga till Per Unckel. Han var mångordig i sitt inlägg, men han svarade inte på frågan. Den löd kort och gott: Står moderaterna fortfarande fast vid den läroplan som signerades av Britt Mogård? Att Britt Mogård skulle ha blivit rörd onr hon hört mig betvivlar jag kanske inte. Men det är dock så att vi antog den här läroplanen efter en ganska omfattande debatt. Det fanns anledning att vara kritisk mot Britt Mogård på en lång rad punkter, men när vi kom till beslut var vi i stort sett eniga. Vad som nu håller på att hända är att moderaterna mäler sig ur den gemenskapen för att profilera sig i dessa frågor. Det var så sent som för knappt ett år sedan som läroplanen började gälla. Då är frågan verkligen aktuell om ni vill ge eleverna och lärarna arbetsro. Står ni alltså fast vid läroplanen? Det är viktigt att fråga detta, eftersom det här ytliga moderata talet om kunskap strider så klart mot den svenska skoltraditionen och mot det bildningsideal som ligger till grund för den svenska skolan och som så förträffligt formulerades av Gösta Bagge när han sade att det är fostran i ordets vidaste och djupaste mening som skolan skall syfta till. Står ni inte fast vid den ståndpunkten, Per Unckel? Man blir utan tvivel litet skrämd när man hör Per Unckel tala från talarstolen. Han påpekade att det där sades 1940 och att det nu är 1980, så det gäller inte. Det är minsann en ganska konstig ståndpunkt att inta i en debatt, särskilt som man gör anspråk på att företräda det som står för tradition här i samhället. Jag vill nog påstå att det är viktigt att vi slår vakt om den bildningstradition som finns inom det svenska skolväsendet. Det är, som Gösta Bagge sade, fostran i ordets vidaste mening det handlar om. Står ni för det fortfarande, Per Unckel, eller vill ni förflacka debatten på så sätt som ni förut har antytt i tidigare inlägg? Ett svar på de båda frågorna vore ganska fint att få.

Herr talman! Utskottsmajoritetsfronten i kunskapsfrågan får allt djupare sprickor. När den här debatten började, var utskottsmajoriteten nämligen, fick man höra från denna talarstol, alldeles enig med moderaterna, och det samma frågor väsendet gemensamma frågor var helt onödigt för moderaterna att reservera sig. Nu visar det sig att den kunskapssyn jag har gett uttryck för av Göran Persson anses strida mot svensk skoltradition. Majoriteten bör kanske inkallas hit för att komma överens om vad majoriteten faktiskt menar. Vi står fast vid vad vi har skrivit i vår reservation. Om Göran Persson gör sig omaket att läsa den skall han finna att det där uttalas krav på goda baskunskaper —- utrymme för bildning för alla — men därutöver någonting som sorgfälligt undviks i majoritetens beskrivningar, nämligen ett rejält utrymme för individuell anpassning — det som skolan i dag inte i tillräckligt stor utsträckning förmår leva upp till. Står moderaterna fast vid läroplanen för grundskolan, frågar Göran Persson, och är det så att vi är beredda att ge skolan den arbetsro som skolan enligt Göran Persson behöver? Jag håller med om att skolan behöver arbetsro. Men i de delar där skolan i daginte förmår leva upp till de krav elever och lärare och föräldrar har rätt att ställa, är det vår skyldighet att se vilka förändringar vi kan erbjuda för att den bättre skall svara mot de krav som människor faktiskt har rätt att ställa på den. Vi har listat de krav på förändringar av skolan som vi har — det är våra reservationer. I alla andra delar ställer vi upp bakom läroplanen. Ger socialdemokratin, Göran Persson, för sin del inget svar till alla dem som i dag inte anser sig få en hygglig utbildning? Är ert svar till dem bara att de får ta den utbildning som bjuds?

Herr talman! Per Unckel sade i sitt tidigare inlägg att 10 90 slås ut från grundskolan. Jag tror att det finns anledning att varna för den siffran. Man bör vara försiktig med den typen av sifferuppgifter. Den delegation som statsrådet nu har tillsatt har ju i uppdrag att titta på just den uppgiften. Det finns mycket som talar för att den inte är riktig, så vi skall nog vara försiktiga med att sprida den vidare från kammarens talarstol. Jag är glad att Per Unckel ändå i sitt svar till sist anslöt sig till läroplanen, med vissa små undantag. Det gör ändock att det jobb som vi har lagt ner tidigare här i kammaren på att försöka enas om en väg för den svenska skolans utveckling fortfarande har en bred uppslutning. Det vore rätt skönt om moderaterna också anpassade sin agitation därefter. Det vore mer klädsamt än att stå upp och bilda front mot samtliga övriga partier och låtsas som om man inte haft någonting att säga till om i skolan under de senaste åren. Är man inte nöjd med utvecklingen, skall man komma ihåg att moderaterna inte bara skrev läroplanen — de hade också skolministerposten under ganska många år. Varför gjorde ni ingenting åt de här sakerna då? Det kan man fråga sig. Men, som sagt: Per Unckel kom efter mycket om och men under den här debatten fram till den ståndpunkten att han i huvudsak står bakom läroplanen. Det är ganska bra gjort av Per Unckel att svänga så pass kraftigt från det första inlägg som han här höll från kammarens talarstol, då det mesta i dagens skola målades i svart. Det är skönt att kunna konstatera det. Slutligen skall man kanske, apropå bildningsdebatten, notera att Per Unckel inte kommenterade mitt Gösta Bagge-citat, som uttryckte det bildningsideal som har varit tradition i svenskt skolväsende. Det är kanske lika så gott det. Han skulle naturligtvis hamna i en hopplös debattsituation, mot bakgrund av den debatt om enbart kunskaper som han har velat föra här i kväll och som moderaterna i utskottet har anslutit sig till. Det vore bra, Per Unckel, om ni studerade litet av svenskt skolväsendes historia också och inte enbart ägnade er åt en politisk show, som syftar till slå in kilar när det gäller sådant som vi i denna kammare har varit överens om och som har varit till gagn för svenskt skolväsende.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 18, som nu diskuteras, behandlas bl.a. en partimotion från oss i centern om betyg i orienteringsämnen på grundskolans högstadium. Av denna framgår att vi inte är negativa till den övergripande undervisning som i Lgr 80 förordas när det gäller de ämnen som ingår i den samhällsorienterande gruppen och de som ingår i den naturorienterande gruppen. Men vi understryker i vår partimotion att vi redan nu vill slå fast att betyg i enskilda orienteringsämnen skall kunna sättas i fortsättningen, också efter läsåret 1985/86. Vi säger nej till den omprövning som propositionen aviserar och som Helge Hagberg bekräftade i sitt inlägg här. Den debatt som har varit om de sammanfattande betygen kan man inte bortse från. Det är ingen skam att som politiker låta sig påverkas av de tungt vägande skäl som framfördes i debatten i höstas. För egen del vill jag gärna deklarera att den ståndpunkt som centerns partimotion återspeglar fanns starkt företrädd i vårt parti på ett tidigt stadium. Grunden för den här ståndpunkten är att vi anser att integration mellan olika ämnen kan vara bra — ett arbetsområde kan ibland rent av pocka på en ämnesövergripande behandling — och att läroplanen förtjänstfullt framhäver detta och pekar på det som ett förnyande moment i undervisningen. Men för att detta pedagogiska grepp skall komma till sin rätt och för att man ur det skall kunna utvinna positiva inslag, måste det finnas ett rikligt tilltaget utrymme för den pedagogiska friheten. Det är rent av så, att varje form av utifrån kommande pedagogiskt tvång försämrar den miljö som man vill skall vara förändringsvänlig, progressiv och öppen för möjligheter, experiment och sökande. Man kan då fråga sig om inte läroplanen på sätt och vis är ett tvång. För min del vill jag hellre se den som en hjälp på vägen, som ett incitament eller en väsendet gemensamma frågor inspirationskälla. Jag uppfattar den inte som ett kommandoord om taktmässig förflyttning i raka led under noggrann marsch, inte som en generalorder uppifrån. Skulle den upplevas som ett tvångsinstrument, som ett sätt att påtvinga lärare och elever metoder och grepp som saknar sanktion och inre motivation, skulle den motverka sitt eget syfte och komma i strid med sig själv. Därför är den enda möjliga och rimliga synen på läroplanen att den ute på skolorna upplevs som ett positivt hjälpmedel för lärare och elever. Den får inte uppfordra till protest och demonstration, utan till frihet att skapa och att söka förverkliga läroplanen på ett sådant sätt att den inte hämmar de tusen blommor som måste få blomma. Den risken finns, om läroplanen uppfattas som alltför doktrinär och ensidig, om man sätter upp tidpunkter då en så mångfasetterad verksamhet som skolans förväntas uppföra sig på ett enhetligt sätt överallt i landet och om något slags integrationstänkande mekaniskt påtvingas skolan. Vi vill alltså med kraft motsätta oss en uppfattning av läroplanen som måste beskrivas som centraliserande, speciellt som läroplanen själv med rätta har en decentraliserad skola som ett viktigt mål. I läroplanen står det visserligen att man skall sätta betyg i ”de ämnen och ämnesgrupper som finns upptagna på högstadiets timplan”. Men faktum är att anvisningarna är så kortfattade och summariska att det här krävs en komplettering och ett klargörande. Och eftersom Lgr 80 på intet sätt är någon verbalt inspirerad och evigt gällande föreskrift, så bör ett tillrättaläggande ske med ledning av sunt förnuft, beprövad pedagogisk erfarenhet och med lyhördhet för den opinion som är allra närmast berörd av det, nämligen lärare och elever. Därför anser vi att man redan nu bör slå fast den grundläggande pedagogiska friheten att välja att undervisa ämnesbundet eller övergripande, utan någon form av ”dead line” 1986, för det är ju detta man kan befara döljer sig i propositionens formulering, som utskottet har godkänt. Skolan behöver arbetsro, vilket har sagts också tidigare under debatten. Därför bör man redan nu kunna ange de förutsättningar som gäller för hur skolan skall påverkas av läroplanens intentioner. En sådan förutsättning är att vi nu bestämmer oss för att det i en decentraliserad skola måste finnas utrymme för olika grader av övergripande undervisning inom och mellan ämnen och i olika moment, beroende på lärares och elevers individuella förutsättningar och önskemål. Vi bör bestämma oss för att detta också i fortsättningen, inte bara fram till 1986, skall kunna beskrivas i en glidande skala, från fullständig integration till undervisning i enskilda ämnen. Enligt min mening ställer detta bestämda krav på betygsättningen. I en skola där enbart ämnesundervisning förekommer är naturligtvis det konsekventa att ge betyg i enskilda ämnen. I en skola där praktiskt taget alla ämnen är integrerade i SO och NO är det naturligt att man, om man så vill, tillämpar sammanfattande betyg. Därför är det självklart att vi i vår partimotion framhäver vikten av att betygsättningen måste bestämmas av undervisningen. Eftersom vi vill att varje skola själv skall få bestämma graden av integration, måste den friheten också gälla valet mellan ämnesbetyg och sammanfattande betyg. Vi avvisar alltså förslaget om en omprövning av frågan efter 1986. Vi tycker att en sådan är onödig och att vi redan nu kan bestämma oss för hur vi skall ha det. Det är bra att SÖ verkar som en pedagogisk inspirationskällla. Visst kan det behövas impulser till mer övergripande undervisning ibland. Däremot avvisar vi tanken att SÖ skulle tjäna som något slags riktkarl, efter vilken alla skolor i landet skulle ställa in sig i ledet. Vi hari politisk enighet fattat beslut om en långtgående decentralisering av skolan, där ansvaret för utformningen av skolans arbete i arbetsplaner etc. öppnat nya och lovande möjligheter, naturligtvis inom den vida ram som läroplanen ger. Men säger man A får man också säga B. Säger man decentralisering, så är det inte bara fråga om ett honnörsord. Det måste innebära rätten för den enskilda skolan att utifrån egna förutsättningar bedöma när och i vilken utsträckning den vill använda sig av övergripande undervisning och därför också om det skall sättas sammanfattningsbetyg eller betyg i enskilda ämnen. Herr talman! De krav som har framförts i centerns partimotion tillgodoses enligt min mening varken i majoritetens skrivning eller i reservationerna. Jag vill därför i vad gäller punkten 1, mom. 3, framställa ett särskilt yrkande, som har utdelats till kammarens ledamöter.

Redan nu kan sägas ifrån att betyg i enskilda orienteringsämnen i fortsättningen skall kunna sättas liksom hittills. Den i propositionen föreslagna omprövningen blir därmed överflödig. samma frågor väsendet gemensamma frågor

Herr talman! Ämnet religionskunskap tas upp i två motioner. Motion 763 från centern, moderaterna och folkpartiet är undertecknad av styrelseledamöter i den kristna gruppen. I folkpartimotionen 1888 pekar vi på att ämnet enligt skolöverstyrelsens bedömning skall vara högt prioriterat vid fortbildningen av lärare. Då är det anmärkningsvärt —i det exempel som vi redovisar i motionen — att fortbildningsnämnden i Uppsala i sitt nyligen framtagna förslag inte tagit med kursen i religionskunskap inför nästa läsår. Man skulle kunna förstå detta ställningstagande, om det inte fanns några sökande till utbildningen. Så är emellertid inte fallet. Det kan nämnas att när det gäller höstens kurs, där man kunde ta in 16 studerande, har inte mindre än 46 lärare sökt till denna fortbildning. Enligt de ansvarigas bedömning får tydligen religionskunskapen stå tillbaka för andra ämnen som data och matematik. Dessa ämnen är naturligtvis också viktiga. Men det är angeläget att alla ämnen får sitt utrymme, och då måste också hänsyn tas till det prioriterade ämnet religionskunskap. Det är därför glädjande att representanterna för folkpartiet, centern och moderaterna i utskottet ställt sig bakom motionerna. Dessa motioner borde dock ha medfört en bredare anslutning, även om den nuvarande planeringsordningen inte gällt så lång tid. Jag är naturligtvis medveten om att det finns olika ansvarsområden. Skolstyrelsen har sin roll, skolöverstyrelsen har sin, och regeringen har sitt ansvarsområde. När det blir så anmärkningsvärda resultat som i det här fallet är det rimligt att regeringen görs uppmärksam på detta för att kunna överväga de förändringar som erfordras. Den planeringsperiod som redovisas av utskottet är för lång. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 16.

Herr talman! Mitt inlägg gäller täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. som tas upp i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16, till vilket vi i centern tillsammans med folkpartiet har avgivit ett särskilt yttrande. Propositionen anvisar 3 miljarder kronor, vilket också är utskottets hemställan. Tidigare år har det varit vanligt att detta konto har haft belopp av en helt annan storleksordning. Nuvarande budgetår uppgår summan till en miljard kronor. Täckningsanslaget förs varje år upp som ett rent schablonbelopp. Det utgör således ingen prognos över utfallet i lönerörelsen. Föredragande statsråd betonar i propositionen just detta förhållande. Vi anser att det mot denna bakgrund är något oklart varför täckningsanslaget skall höjas med 2 miljarder kronor, eller rättare sagt med 200 90. Vi vet att årets lönerörelse varit återhållsam, och vi anser att det inte förefaller rimligt att kostnaderna stiger med 8 96 av den totala lönekostnaden Som vi vet innehåller budgetpropositionen vissa besparingsförslag. Så här i kvällens sena timme kan jag nämna ett besparingsförslag, det gäller statsbidragen till enskilda vägar som skall minska med 20 20. Det finns många områden som får känna på vad som menas med knapphetens kalla stjärna. Att i detta budgetläge öka täckningsanslaget med 200 90 kan tyckas vara alltför generöst. Fru talman! Vi har dock avstått från att reservera oss i detta ärende därför att statens kostnader styrs av förhandlingsutfallet i avtalsrörelsen och inte av beräkningar för detta anslag. Men vi vill ändå markera vår uppfattning genom detta särskilda yttrande.

Fru talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors hävdar att anslaget för täckning av merkostnader för löner och pensioner är för högt. Det är satt till 3 miljarder, medan centern hävdar att det räcker med 1,5 miljard. Jag förstår varför centern hävdar detta. Det ingår i dess plan för att minska budgetunderskottet. Men detta är, som finansministern påpekade bl.a. i finansdebatten, en ren bokföringstransaktion. Det är väl riktigt, som Ingvar Karlsson antydde, att man skulle kunna sätta anslaget till 1000 kr. eller något av den faktiska summa som det gäller — lönerna blir ju vad de blir, och de medel som inte går åt går ändå tillbaka till statskassan och förbrukas alltså inte. De beräkningar som ligger till grund för anslagsbeloppet är följande. Dels utgår man från lönerna i januari 1982, alltså ganska långt tillbaka, dels finns det överhängskostnader, dels får man räkna med förhandlingsutfallet beträffande 1983 års löner och förhandlingsutfallet beträffande 1984 års löner, dvs. för första halvåret. Man räknar med att lönenivån kommer att höjas med ungefär 9 Jo utöver myndighetsanslaget från januari 1982. Lönesumman beräknas till ungefär 30 miljarder. 9 70 på 30 miljarder blir omkring eller knappt 3 miljarder — det är alltså en ganska rimlig summa i förhållande till det utfall som kan bli. Och skulle det bli något över går pengarna tillbaka till statskassan. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi har inte alls räknat med att minska budgetunderskottet genom detta förslag. Denna summa finns inte alls med i vårt budgetalternativ.

Herr talmån! Lagen om jämställdhet i arbetslivet trädde i kraft den 1 juli 1980. Då inrättades också den statliga myndighet, jämställdhetsombudsmannen, som fick ansvaret för lagens efterlevnad. Under första halvåret 1980 behandlade JämO 100 ärenden och under 1981 213 ärenden. Under 1982 hade antalet ärenden växt till 308. Det har alltså skett en mycket stark ökning av ärendemängden. Enligt uppgift visar också utvecklingen under årets första månader på en fortsatt ökning. 16 fall har förts till arbetsdomstolen, och att det verkligen varit fråga om diskriminering på grund av kön förstår man när man vet att samtliga fall lett till fällande domar. Med den här beskrivna utvecklingen av ärendemängden hos JämO är det svårt att förstå att regeringen inte kunnat bifalla myndighetens begäran om en ytterligare handläggare, och det är också förvånande att utskottsmajoriteten har samma inställning. Jag skulle ha förstått det om det hade inneburit en extra belastning på den pressade statsbudgeten. Men det gör det inte. När utskottsmajoriteten hänvisar till budgetläget är detta alltså fel och tydligen ett svepskäl som man Nr 108 hängt upp argumenteringen på. Det gäller helt enkelt en omdisponering av Torsdagen den för det statliga jämställdhetsarbetet tillgängliga medel, som tidigare var 24 mars 1983 avsatta för den parlamentariska jämställdhetskommittén och som alltså redovisas i budgetpropositionen. till jämställdhets Jag har ingenting att invända mot omorganisationen i och för sig. Jag hade ombudsmannen själv förberett den under min tid som jämställdhetsminister. I vissa avseenden hade jag kanske kommit att stanna för en något annan lösning, och den frågan kan det finnas anledning att komma tillbaka till när vi senare behandlar jämställdhetsfrågorna. I ett avseende hade jag absolut valt en annan lösning. Jämställdhetsombudsmannen hade fått den välbehövliga resursförstärkning som begärts. Det hade kunnat ske inom ramen för de tillgängliga resurserna. Det är ju välkänt att socialdemokraterna aldrig gillat jämställdhetslagen och inte heller jämställdhetsombudsmannen som myndighet. Jag kan bara se det ställningstagande som man gjort i utskottet som ett sätt att försvaga lagen och dess tillämpning. Jag tycker att det hade varit hederligare att säga detta rent ut i så fall. Nu säger utskottsmajoriteten att den nya organisationen ger möjligheter att effektivisera jämställdhetsarbetet. En sak är helt klar — den bidrar inte till att effektivisera jämställdhetsombudsmannens arbete och göra det möjligt för myndigheten att på ett bättre sätt fullgöra de växande uppgifter som lagen ålägger den. De uppgifterna kan nämligen inte någon annan fullgöra. Det är uppgifter som jämställdhetsombudsmannen har fått enligt lagen. Herr talman! Centern och folkpartiet har med anledning av motionsyrkanden från båda partierna i reservation till det betänkande vi nu behandlar yrkat att jämställdhetsombudsmannen får den begärda förstärkningen med en handläggare. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Under första delen av 1970-talet inrättade den dåvarande socialdemokratiska regeringen en jämställdhetsdelegation direkt under statsministern. Detta var en markering av jämställdhetsfrågornas politiska betydelse. Den borgerliga regering som tillträdde 1976 avvecklade delegationen och inrättade en parlamentarisk jämställdhetskommitté med ett särskilt kansli. Den socialdemokratiska regeringen har nu avskaffat kommittén och återfört arbetet med jämställdhetsfrågorna under den politiska ledning som utövas av regeringen. För att bättre förankra jämställdhetsarbetet i samhället har ett jämställdhetsråd inrättas med representanter från kvinnoorganisationerna, de politiska partierna, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna. En delegation för jämställdhetsforskning är också under bildande. Herr talman! Med hänvisning till det anförda om den nya organisationen 169 samt med beaktande av det rådande budgetläget yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Christer Skoog talar om andra saker än det frågan gäller. Jag sade i mitt inlägg att det kan finnas anledning att komma tillbaka till organisationen som sådan. Vad det nu gäller är bara huruvida jämställdhetsombudsmannen skall ha en ytterligare tjänst av de samlade resurser som finns för det statliga jämställdhetsarbetet. Den frågan berörde Christer Skoog över huvud taget inte. Det är ganska förvånande att man ägnar sig åt historieskrivning i stället för det frågan gäller. Det är också oerhört underligt att majoriteten inte kunnat gå med på den välbehövliga förstärkning som jämställdhetsombudsmannen har begärt.

Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att ha historien som bakgrund när man blickar framåt. Jag tycker att det finns all anledning att låta den nya organisation som man inrättat arbeta en tid. Man har gett de här frågorna den dignitet de bör ha. Låt oss först titta på detta. Sedan kan vi återkomma. Vi bör också utvärdera jämställdhetsombudsmannens arbete. Det tror jag också att vi kan vara överens om, Karin Andersson.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga direkt till Christer Skoog: Är avsikten att avveckla jämställdhetsombudsmannens arbete? Det verkar så nu. Detta har inte alls att göra med den organisation som fastställts, utan frågan är om man skall förse jämställdhetsombudsmannen med de resurser som myndigheten behöver för att kunna bedriva sitt arbete i enlighet med den lag som vi har antagit.
Herr talman! Vi har inte alls för avsikt att avveckla jämställdhetsombudsmannen, men det är klokt att göra en utvärdering av arbetet. Vi har tagit fram jämställdhetsarbetet i rampljuset och gett det den dignitet det bör ha i samhället.

Herr talman! I regeringens budgetförslag anslås totalt ca 15,5 miljarder kronor till de olika verksamheter och områden som lyder under arbetsmarknadsdepartementet. Av de miljarderna vill regeringen avsätta 1 913 000 kr. till jämställdhetsombudsmannen. Nästan 2 miljoner av 15,5 miljarder. Man kan närmast säga att det handlar om småslantar. Det kan också uttryckas så att det rör sig om en åttondedels promille. Och den storleken stämmer inte helt med de högtidliga uttalandena i propositionen om att jämställdhetsarbetet skall drivas vidare med kraft. Från folkpartiets sida har vi kämpat under många år innan vi till sist lyckades övertyga även övriga partier om behovet av både jämställdhetslagen och en jämställdhetsombudsman. Verkligheten har visat att vi hade rätt. Nu vill vi slå vakt om den lagen och dess tillämpning genom att vara med om att yrka bifall till en begärd ekonomisk förstärkning. Regeringen och utskottsmajoriteten gnetar med anslaget till den myndighet som skall bevaka lagens efterlevnad. Enbart under jämställdhetsombudsmannens två första verksamhetsår har hon haft nära 700 ärenden, som främst gällt diskriminering på grund av kön eller brister i arbetsgivarens åtgärder för att främja jämställdhet på arbetsplatser. Ärendehanteringen är arbetskrävande. Det är ofta fråga om både skriftväxling och överläggningar liksom även arbetsplatsbesök. Enligt lagen skall ombudsmannen i princip bara föra talan i diskrimineringstvister, där det gäller frågor av principiell betydelse, och hon skall inte göra det om facket för talan åt sin medlem. Men de fackliga organisationerna har i stor utsträckning avstått från att biträda sina medlemmar i sådana tvister, och därför har ombudsmannen måst föra talan i ett relativt stort antal mål, trots att strävan i allmänhet är att åstadkomma förlikning. Men processer innebär alltid en tung arbetsbelastning, och samtidigt är det viktigt att ett mål inte fördröjs i onödan därför att ombudsmannen inte har tillräckligt med personal. När jämställdhetsombudsmannen därför i sin anslagsframställning har begärt medel till ytterligare en handläggare och faktiskt kunnat visa att antalet ärenden ökar, liksom ärendebalansen, har vi från folkpartiet och centern ansett det ganska rimligt att biträda en sådan hemställan. Jag skulle vilja tillägga, herr talman, att även om vi på denna punkt skiljer ossi synen på hur mycket det skulle behöva kosta, är den allmänna attityden i övrigt inom utskottet visavi insatser för jämställdhetsarbetet ändå positiv. Ett uttryck för detta kan vi utläsa ur utskottets betänkande, där utskottets alla ledamöter inkl. moderaterna mycket bestämt tar avstånd från den moderata motionen 825. Man vänder sig mot motionärens sätt att värdera jämställdhetsarbetet och avstyrker motionen. I motionen sägs nämligen att jämställdhetsarbetet skall betraktas såsom ”en form av onödig lyxkonsumtion som vi i nuvarande ekonomiska läge inte har råd med”. Denna motion avstyrker vi alltså och tar för givet att kammaren följer vårt råd. När det gäller anslaget, herr talman, tycker vi att det vore rimligt att Sveriges riksdag på detta område hjälper till och gör en liten insats för jämställdhetsarbetet. Statsfinansiellt är beloppet försumbart, men för verksamheten är det ytterst betydelsefullt att få medel till ytterligare en handläggare. Menar vi allvar med vårt tal om att vi vill främja jämställdhetsarbetet, får det också kosta dessa kronor. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet nr 20.

Herr talman! Jordbrukshuvudtiteln i budgetpropositionen som nu föreligger till behandling bär spår av den allmänna återhållsamhet som numera är nödvändig i Sverige. Man behöver måhända för den skull inte uttrycka allvarligare farhågor för att väsentliga områden på något avgörande sätt skall bli eftersatta. Det finns dock några undantag, där vi har tagit upp eftersatta intressen, och jag kommer i fortsättningen att behandla några av dem. De besparingar som i olika sammanhang görs kan annars sägas vara den skäliga andel som jordbruket också måste bidra med i den återhållsamhet som numera är nödvändig. Herr talman! Vi har gjort en ärendeuppdelning i moderata samlingspartiet på det sättet att jag här kommer att beröra rationaliseringsfrågor, främjande av husdjursavel samt ett avsnitt om bidrag till djurens hälsooch sjukvård. I propositionen gör regeringen ett anmärkningsvärt ställningstagande under rubriken Markförvärv för jordbruksrationalisering. Här konstateras att man fortsättningsvis avser att skogsmark som utbjuds till försäljning av skogsbolagen i första hand skall erbjudas domänverket. Det är ett ställningstagande som vi inte kan biträda. Enligt moderata samlingspartiets mycket bestämda mening skall den mark av detta slag som kommer ut på marknaden naturligtvis ställas till lantbruksstyrelsens förfogande för att kunna användas för den markrationalisering som den vägen bedrivs. Vi anser självfallet inte att det har något egenvärde att statens marktillgångar på det sätt som regeringen har föreslagit skall öka. Tvärtom menar vi att enskilda skogsbrukare skall ges möjlighet till marktillskott för förstärkning och rationalisering av sina fastigheter, då utbud av ett eller annat skäl kommer till stånd. I konsekvens med sitt mera principiella ställningstagande föreslår också regeringen att den rörliga kredit om f.n. 200 milj.kr. som lantbruksstyrelsen disponerar på sikt skall avvecklas. Årets nedskärning av I moderata samlingspartiets kommittémotion har vi närmare utvecklat vårt avståndstagande från regeringens förslag. Analogt med vad vi har sagt har vi förklarat oss beredda att senare under året, om budgetbrist uppstår, vara med om att ställa ytterligare medel på upp till 200 milj.kr. till förfogande. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2. I den nyss nämnda motionen har vi vidare utvecklat frågan om betydelsen av att ha tillgång till mark för jordbrukets rationalisering. I motionen illustreras på ett bra sätt skillnaden mellan regeringens och moderata samlingspartiets grundsyn i äganderättsliga frågor. Då regeringen, som jag nyss sade, tar ställning för ett tillskott av mark till domänverket, har vi i vår motion pekat på det rimliga i att också domänverkets markinnehav i princip skall stå till lantbruksstyrelsens förfogande som rationaliseringsmark. Detta ställningstagande har vi följt upp i reservationen 3, som jag härmed yrkar bifall till. I anledning av motion 1992 av Einar Larsson m.fl. har frågan om verksamheten vid Flyinge tagits upp. Riksdagen fattade förra året ett beslut om Flyinges framtid som bl.a. innebar att verksamheten fortsättningsvis skall bedrivas i stiftelseform. I centermotionen aktualiseras de svårigheter som uppstått för stiftelsen, då den inte i enlighet med sina planer kunnat genomföra en tillbyggnad av ridhuset på Flyinge. Med hänsyn till det anrika Flyinges kulturellt värdefulla byggnadsbestånd har länsantikvarien i länet motsatt sig den av stiftelsen tänkta utbyggnaden, ett självfallet fullt legitimt ställningstagande. Länsantikvarien förordar att ett nytt ridhus i stället skall uppföras några hundra meter från Flyinges gamla byggnation. Detta förslag innebär för stiftelsen kostnadsfördyringar, och finansieringssvårigheter har härigenom uppstått. Centern har för den skull i motionen framfört förslag om ett ökat statligt stöd för den nu nämnda byggnaden. Synpunkten beträffande omsorgen om det kulturellt värdefulla byggnadsbeståndet på Flyinge är i och för sig beaktansvärd. Den lösning som på grundval av denna förordas kostar emellertid stiftelsen åtskilliga miljoner. Från den utgångspunkten, herr talman, har vi i reservationen 6, som enbart gäller motiveringen, något hårdare än majoriteten pekat på vikten av att en lösning utan kostnadsfördyringar kan uppnås. Enligt moderata samlingspartiets mening är inställningen att ett ridhus över huvud taget kan skada byggnadsmiljön på Flyinge märklig. Kan verksamheten på Flyinge inte bedrivas såsom avsetts, förlorar Flyinge sin tilltänkta ställning som ett centrum för varmblodsavel i denna del av Sverige. En aktiv verksamhet, bedriven i ett ändamålsenligt ridhus, kan enligt vårt synsätt rimligen aldrig vara till skada för ett levande Flyinge. Vi har i vår reservation pekat på att vi, i valet mellan att åstadkomma hög funktionalitet genom byggnadsanläggningens placering och att ge byggnadsbeståndets kulturhistoriska värde hög prioriet, är benägna att fästa större avseende vid funktionaliteten. För den skull ställer vi stora förhoppningar på en uppgörelse som beaktar såväl de intressen som länsantikvarien har att bevaka som verksamheten på Flyinge. Jag yrkar med detta bifall till reservationen 6. Till sist, herr talman, några ord i anslutning till rubriken Bidrag till djurens hälsooch sjukvård. Riksdagen fattade för ett år sedan beslut om att införa en djurhälsoavgift. Beslutet fattades, om än inte i enighet, för att man med avgiften skulle bekosta ytterliggare ett antal tjänster inom distriktsveterinärsverksamheten. I rådande ekonomiska läge ansågs det inte möjligt att såsom tidigare till 50 26 bekosta nya tjänster med allmänna medel. Djurägarna fick genom beslutet om denna djurhälsoavgift ta hela ansvaret för de nya tjänsterna. I samband med beslutet fastlades också en fördelning av kostnadsansvaret mellan staten och djurägarna. Härom rådde full enighet i riksdagen. Avgiften förutsattes utgå med en viss procentandel på veterinärens behandlingsarvode och beräknades, vid tidpunkten för den aktuella utredningens förslag, uppgå till 5 å 10 kr. per besök. Något överraskande har socialdemokraterna i årets budgetproposition aviserat att man tänker höja avgiften till 25 resp. 50 kr. Kostnadsskillnaden beror på om det behandlade djuret tillhör kategorin jordbrukets bruksdjur eller är att hänföra till gruppen sällskapsdjur. Den kostnadsövervältring som härigenom åstadkommes är ett betydande avsteg från den princip om en lämplig kostnadsfördelning mellan staten och djurägaren som riksdagen således för endast ett år sedan antog. Även om moderata samlingspartiet hade invändningar beträffande principen om den nämnda avgiften menade vi att ävgiften med hänsyn till det låga beloppet ändå kunde accepteras. Att märka är att veterinärerna inom distriktsveterinärorganisationen hela tiden motsatte sig avgiften. Man motsatte sig inte avgiften som sådan, men man ville inte vara uppbördsman åt staten, som man uttryckte det. Genom den nu föreslagna höjningen kommer avgiften på grund av sin storlek inte bara att bli ekonomiskt betungande utan också att få en konkurrenssnedvridande effekt. Avgiften belastar ju enbart veterinärer inom distriktsveterinärorganisationen. Härav följer att privatpraktiserande veterinärer inte har kunnat påläggas denna avgift för samma typ av åtgärder och att en behandling utförd av en veterinär utanför distriktsveterinärorganisationen alltid är 25 resp. 50 kr. billigare än en behandling utförd av veterinär som tillhör nämnda organisation. Herr talman! Vi har sympatier för reservation nr 10, som är avgiven av utskottsledamöter från centern och folkpartiet. Nämnda partier har föreslagit att riksdagen skall tillskjuta medel, så att den av socialdemokraterna föreslagna höjningen elimineras. Med hänsyn till den bestämda inställning vi inom moderata samlingspartiet har till kostnadsbesparingar har vi inte kunnat vara med på denna reservation. Av det skälet har vi i ett särskilt yttrande gett uttryck för vår principiella uppfattning beträffande detta tilltag från socialdemokraternas sida. Jag har också i en interpellation till jordbruksministern aktualiserat frågan. Jag är inte främmande för att systemet med en djurhälsoavgift nu på grund av socialdemokraternas missbruk måste omprövas. Till detta hoppas jag få återkomma i en konstruktiv debatt, när jordbruksministern svarar på min interpellation.